Herr talman! Det är inte så mycket fråga om ett genmäle som om ett par förtydliganden. Herr Lange talade om det förflutna liksom herr Palme gjorde i ett annal avseende. Jag skall inte säga till herr Lange som herr Palme sade till mig, nämligen att vad jag sade var så oväsentligt att jag inte skall uppehålla mig vid det. Jag sätter värde på att herr Lange så klart konstaterade att när det gällde de skilda meningarna 1961--1962 var det ett mycket klart förbehåll från vår sida att neutralitetspolitikens garantier mäste respekteras. Därefter inträffade faktiskt en utveckling i antifederalistisk riktning inom EEC, vilken uppenbarligen också påverkade regeringen och väl låg bakom den stora enigheten om den nya ansökan 1967. Sedan är det alldeles riktigt — jag tror inte att det bestrides från något håll — att en viss ny federalistisk våg, om man vill kalla det så, framträtt inom EEC. Om den kommer att nå ett verkligt väsentligt resultat eller ens något resultat alls vet vi ingenting om. Det förespeglar mig i varje fall att den spontana entusiasmen för federalismen it. cx. Storbritannien och Frankrike inte kommer att vara särdeles stark. Det kanske kan bli fråga om en ny svängning. Det vet vi inte. Vad jag framför allt vill säga, herr talman, är att jag instämmer med Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 50 herr Lange om att diskussionen inte skall låsas i formeln att medlemskap betyder allt, andra anslutningsformer ingenting, att de är katastrofala. Jag instämmer också i hans skildring av konsekvenserna av att vi lämnas helt utanför. Däremot instämmer jag inte i vad som uppenbarligen var herr Langes uppfattning, nämligen att en skildring av den scnare risken var överflödig därför att denna var helt utesluten. Man kan alltid diskutera sannolikheter av olika slag, både för medlemskap och för den art av risk som jag nu talar om. Jag tycker inte man skall helt utesluta den senare risken. Därför är det av vikt att belysa även den. Jag vill också gärna säga att en anslutningsform som — om jag får använda herr Langes ord — är ett samarbets och frihandelsavtal, inkluderande en tullunion, naturligtvis mycket väl kan tänkas från svensk utgångspunkt såsom bl.a. Bertil Ohlin tidigare framhållit. Om svenskt medlemskap inte kan ordnas gäller det ju för de svenska förhandlarna och svenska regeringen att bädda för att man verkligen får en bra anslutningsform av annat slag. Det är därför jag tillåtit mig peka på vissa brister i den debatt som tidigare förts.

Herr talman! De kommande ären av det nyss påbörjade decenniet blir förmodligen avgörande för hur vi i vårt land och världen över skall lyckas lösa många grundläggande problem med konsekvenser långt in i framtiden. Det skall bli oerhört intressant att se om socialdemokratin skall inse att samförståndslösningar är nödvändiga i det politiska arbete som den nya enkammaren å svenska folkets vägnar är satt att utföra. Vi är inte betjänta av försök till polariseringar mellan partierna i det nya parlamentet. Jag vill upprepa den önskan som jag uttalade vid första kammarens sista stordebatt före nyår, där jag sade att jag hoppades att det bästa — det ligger ingen självförhävelse i detta — i första kammarens sätt att arbeta skulle få följa med till Sergels torg. Det är viktigt att den nära kontakt över alla gränser som där etablerades får fortleva.

Jag kommer inte att uppehålla mig vid EEC-frågan, annonsskatten eller Ritsemprojektet. Jag vill dock gärna ta upp några aktuella frågor som är av betydelse för den nuvarande regeringen när den skall försöka klara den vidare seglatsen förbi olika blindskär. Först den stora och viktiga frågan om den ekonomiska politiken och den därmed sammanvävda avtalsrörelsen samt utvecklingen i fråga om löner och priser. Det är säkert de flestas förhoppning att avtalsfrågorna skall kunna lösas av parterna själva, men man skall inte blunda för att samhället får vara med om att bära ansvaret för utvecklingen. Det har nog inte sagts tillräckligt ofta att utrymmet för lönestegringar tyvärr är begränsat. En lönestegring med vad därtill hör kan, om man vill hålla sig på den tröga verklighetens mark, uppenbarligen inte överstiga ökningen i produktionsvolymen. Detta förhållande borde inte minst de tänka på som ställer i de flestas ögon överdrivna lönckrav. Samordnade avtalsförhandlingar borde vara en naturlig och vettig linje som vore värd stora ansträngningar. Talet om solidaritet och jämlikhet mellan lågavlönade och högavlönade blir en chimär så länge de högt avlönade kräver så stor del av den gemensamma kakan att andra måste gå på svältkost och leva på smulor allenast. Det nuvarande kärva ekonomiska läget tillåter mindre än förr överdrifter, och vissa grupper har enligt min mening gjort sig skyldiga till sådana överdrifter i de förhandlingsbud som har lagts upp. Rätten till fria förhandlingar utan inblandning från politiska instanser kräver, om den skall ha ett reellt innehåll, att den handhas med det ansvar som frihet alltid kräver. Då vi nu befinner oss i ett så prekärt läge som det som i dag råder på det ekonomiska området krävs mer än någonsin verklig vilja hos alla parter, även samhället, till en samordning av olika intressen och insikt om delat ansvar. Samhället kan till sist tvingas bära hundhuvudet för vad som sker t.ex. på avtalsfronten, och det är inte bra. Det kan också bli så att avtalsfriheten går under, och det vore verkligen inte en vinst för löntagarna i detta land. I alla fälttåg är det primära kravet att det råder goda kommunikationer mellan de olika befälhavarna och att de har gemensamma överläggningar. Det kunde vara på sin plats att i all vänlighet påminna generalerna i SACO, TCO, SAF och LO om detta, annars kan det bli ett snöpligt nederlag i fälttåget mot inflationen. Ju tidigare man kan få till stånd en stabskonferens mellan de olika parterna och samhället, desto lättare kan man lägga upp strategin. I dag verkar det vara mest taktik från vissa lönegeneralers sida trots att t.o.m. en menig torde kunna förstå att det är en galen taktik som inte har någon strategi bakom sig. Vi får hoppas att de här herrarna nu lyssnar mera på de djupa leden, lyssnar till rörelserna. Även Arne Geijer, som är en viss rörelse mycket närstående, kan nog använda mera av sin kraft till att se till, att de små i samhället, de som verkligen står i förtur för löneförbättringar, också får det bättre, och hålla igen för dem som redan har det bättre. Det måste, som herr statsministern sade i debatten i går, bli så, att vi får en verklig dialog i samhället. Människors förhoppningar och drömmar om jämlikhet och solidaritet får inte stäckas av självhävdelse och egoism. Man kan inte frigöra sig från att det finns rätt mycket av det sistnämnda i dagens samhälle. Ett av 1970-talets större frågekomplex är hur vi i vårt land på bästa sätt skall utnyttja våra naturtillgångar — malm, skog, vatten, olja, kärnkraft — på ett så förnuftigt sätt som det nu är möjligt. Under senare tid har vi märkt hur känslorna svallat över på bekostnad av förnuftsresonemang när det t.ex. gäller planering och placering av vissa projekt som är nödvändiga för vårt näringsliv och för vår sysselsättning. Kritiker har i fullkomlig hysteri och med tvärsäkra formuleringar sagt att det mesta som görs för att t.ex. anlägga kraftverk och oljeraffina Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt derier är galet. Man menar att det krävs en fullständig riksplanering innan över huvud taget något kan göras. Det är i princip riktigt. Det behövs riksplanering, där olika avvägningar kan ske på ett mycket tidigt stadium. Avvägningar skall göras och kommer alltid att få göras mellan sysselsättningsintressen, miljöintressen och samhällsintressen, mera allmänt sett. Det kommer alltid att skapa konflikter, oavsett om man har en fulländad riksplanering eller inte. Utbyggnaden av kraftverk är en nödvändighet. De som säger att efterfrågan på kraft på en gång kan tillgodoses genom kärnkraft talar mot bättre vetande. Vi vet exempelvis i dag att kärnkraften endast kan ligga i botten för vår kraftförsörjning, medan vattenkraften måste klara av topparna i efterfrågan, och vi vet att inte ens den vattenkrafttillgång vi har om några år kommer att klara av dessa loppar. Naturligtvis hälsar vi i centern med tillfredsställelse att det i höst kommer ett utkast till en riksplanering. En sådan kan ge ett bättre underlag för skapandet av de styrinstrument som samhället bör ha i sin hand när det gäller lokalisering av industrier och andra anläggningar. Det är detta underlag som skall vara avgörande. Det gäller t.ex. ett sådant medel som Investeringsbankens resurser, det gäller investeringsfonderna som måste användas i lokaliseringspolitiskt syfte, det gäller bidrag till reningsverk i kommunerna och för industrierna, och det gäller väganslagen som måste användas för stärkande av de svaga regionerna. Riksplancring behövs alltså, men hjulen fär inte stanna upp i väntan på denna. Det är naturligt att det finns olika åsiktsriktningar som speglas i skilda grupperingar och partier, men inte så sällan måste även politiker hävda sin mening utan att man fördenskull tar på sig något slags dogmatiskt ideologiska skygglappar — de må sedan heta socialism, liberalism eller konservatism. För centerpartiets del är den ideologiska inriktningen klar. Skillnaden gentemot andra partier är att vi inte vill trampa på i en värld full av till hälften döda ideologier. Vår iddinriktning, som inte har någon dogmatisk barlast, pekar på nuets och framtidens problem, såsom bl.a. vår partiledare dr Hedlund skisserade i sitt inledningstal i går i denna remissdebatt. Vi står mitt uppe i en ny era av det efterindustriella samhället. Det är 200 år sedan människorna i Europa gjorde revolt mot de rättsliga och politiska privilegier som levde kvar från feodalsamhällets tid. Det har gätt lång tid sedan socialistiska tänkare började göra uppror mot den samhällshierarki som grundade sig på cgendom. Socialisterna skapade sin dröm — men inte en värld — av ett klasslöst samhälle. I dag är det dags för ett genomgripande nytänkande för att få bort fördomarna om ägandet som socialister och andra ser det. Varken det socialistiska samhället, låt-gå-liberalismens samhälle eller konservatismens samhälle kan klara av kravet på att människan skall ha möjlighet att hävda sin initiativkraft utan samhälleliga eller kapitalbundna normer. Här sätter vi in decentraliseringspolitiken som ctt kompletterande medel för det systematiska och starka samhälle vi önskar ha till den enskilda människans fromma. Vi ger inte avkall på kravet på ett starkt samhälle, men ett ännu starkare samhälle byggs upp av människor, .nte av fastlåsta ideologier. Det är helt klart att steget här inte är särskilt långt mellan centerns syn och den typ av socialdemokratisk politik vi främst känner, som den präglats av Tage Erlanders och Gunnar Strängs viljeinriktning. Hur det är med herr Palme får framtiden utvisa. I det praktiska handlandet är det en självklarhet för centerpartiet att man mäste lösa samhällsfrågorna i största möjliga samförstånd. Frontställningar och fastlåsta positioner är enligt min mening oftare hinder mot den snabbare utveckling som vi vill ha än hjälpmedel för att öka utvecklingstakten. En levande demokrati är också beroende av beredvillighet till förståelse och pragmatism, även om man ibland tvingas ge avkall på s.k. taktisk prestige. Detta är inte idd och principlöshet, det är praktisk politik. En grundtanke som genomsyrar centerpartiets politik är decentraliseringskravet. Makten skall ut till folket, makten skall inte vara förbehållen fätalet styrande. Decentralisering av makten ser vi som ett villkor för levande demokrati. Här kan mycket göras ännu. Det gäller arbetslivet där demokratin ännu inte kommit till sin fulla rätt. De anställda skall inte behöva leva under ovisshet och otrygghet om sina arbetsförhållanden. Tanken på länsdemokrati måste förverkligas genom tillkomsten av folkvalda länsparlament. Det är viktigt för de enskilda människorna inom de olika kommunerna att kunna vara med och bestämma om bostäder, arbetstillfällen, service och annat. 1 decentraliseringen av makten räknar vi naturligtvis också in den ckonomiska makten, Det kan gälla statlig maktkoncentration genom s.k. socialisering. Förstatligande bör inte ske för förstatligandets egen skull. Men vi i centern är inte emot statlig verksamhet som krävs för att trygga sysselsättning där ingen annan sysselsättning kan ordnas eller verksamhet som berör tillvaratagande av atomkraft, olja och liknande tillgångar. Men vår princip gäller också den privata maktkoncentrationen i olika former. Decentraliscring av den ekonomiska makten mäste ske genom främjande av den mindre och den medelstora företagsamheten och förverkligande av arbetsdemokratin. Låt mig, herr talman, avsluta detta anförande med några korta, allmänna reflexioner. Först: Kostnadsfördelningen mellan stat och kommun mäste tas upp till allvarlig prövning. Det kan inte vara rimligt att primärkommuner och landsting alltmer tyngs under övermäktiga ekonomiska problem när de ju ändå har en så viktig roll inom folkstyrets ram. Därefter: Regional och lokaliseringspolitiken måste få en helt annan och större plats i den allmänna politiken. Det gäller inte minst Norrlands inland, som kämpar med övermäktiga svårigheter. Den dova klangen från herr Palmes hammarslag i Stekenjokk och vad som sedan hänt har skapat tvivel om allvaret i regeringens ambition när det gäller ett livskraftigt norrländskt inland. Här måste en ändring ske. Sedan: Det kommer inte att i längden vara möijligt med en jordbrukspolitik som kan uppfattas vara en klappjakt på de människor som skall svara för värt dagliga bröd. Jag hoppas att jordbruksminister Bengtsson, som hittills under sin ämbetsperiod visat sig mindre dogmatisk än mänga andra, skall inse denna frågas allvarliga karaktär innan det är för sent. Det brådskar. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Sist och slutligen: Det kanske finns anledning för oss politiker att mer än hittills verkligen försöka lära oss lyssnandets konst. Jag avser då inte alls sådana här debatter. Jag menar att vi måste lära oss att lyssna till människorna ute i det brusande livet i produktionen. Det är farligt om politikerna placerar sig själva uppe i något slags elfenbenstorn där all visdom finns. Den här tankeställaren kan säkerligen gälla också de partier — däribland centern — som har förmånen att bygga på en folkrörelsegrund. Herr talman! Låt oss lyssna och handla därefter med anlitande av praktiskt förstånd!

Herr talman! Låt mig först göra en liten kommentar och ett klarläggande när det gäller en passus i herr Langes anförande. Herr Lange försökte vid ett par tillfällen göra gällande att man hade anledning att hysa misstro mot herr Bohmans och därmed moderata samlingspartiets attityd till de förestående EEC-förhandlingarna. Herr Lange kritiserade också den kampanj för att skapa opinion för Europatanken som det dåvarande högerpartiet bedrev under mottot ”Ja till Europa”. Herr Langes utspel är verkligen märkligt. Vad finns det för anledning att kritisera att vårt parti var det första som förstod vikten av att Sverige kunde komma överens med EEC-länderna? Och anser verkligen herr Lange att det är fel att ett politiskt parti försöker vara opinionsbildare för en god sak? Under sin tid som handelsminister skötte ju herr Lange de förhandlingar som ledde till bildandet av EFTA och till olika handelsfrågors lösning med energi, skicklighet och framgång. För detta har han fätt många uttryck för uppskattning. Och nu har den svenska regeringens tidigare mycket oklara inställning till EEC-frågorna klarnat. Det framgick senast i går av statsministerns anförande här i kammaren. Av den debatt som därefter följde framgick också att moderata samlingspartiet står fast vid sin mycket positiva, sedan lång tid intagna ståndpunkt till de förestående EEC-förhandlingarna. Varje försök att tolka in något annat i de uttalanden som gjorts av moderata samlingspartiets företrädare i denna fråga är att anse som illasinnad förvanskning. Herr talman! I höstas antog Förenta nationerna en ”internationell strategi för Förenta nationernas andra utvecklingsårtionde”. Där reses krav på gemensam internationell handling för att komma till rätta med undernäring, arbetslöshet och okunnighet i de fattiga länderna. Där krävs också effektiva åtgärder mot de växande ekonomiska klyftorna och de därav följande spänningarna i världen. Antagandet av Förenta nationernas plan innebar ett klart framsteg. Den innehåller många preciserade mål, och om de målen kan uppnås under detta årtionde kommer världen vid dess slut att ha tagit ett stort steg på vägen mot de allmänna FN-principernas förverkligande. Utvecklingsplanen avser att ge alla människor ökade möjligheter till ett bättre liv. Genom den skall sysselsättningen ökas i de fattiga länderna, utbildningen och hälsovården förbättras, närings och bostadsstandarden höjas och miljön skyddas. I FN-planen slås ocksä på nytt fast att i-länderna, de rika länderna, skall avsätta en procent av bruttonationalprodukten till bistånd till de fattiga folkens utveckling. Som vi minns beslöt riksdagen 1968 att det svenska biståndet skulle uppnå 1-procentsnivän budgetåret 1974/75 genom en årlig 25-procentig ökning av anslagen. Hittills och även i den nu framlagda budgeten har denna plan kunnat följas. I långtidsutredningen har det emellertid visats, att om vi skall nå 1-procentsmålet redan budgetåret 1974/75 måste det sista steget på anslagsökningens trappa bli 48 procent i stället för 25, och då börjar det röra sig om ganska stora belopp. Anslaget måste då i budgeten för 1974/75 räknas upp med nära 800 miljoner kronor för att nå upp till det belopp på nära 2,5 miljarder i u-landsbiståndspengar som då kan beräknas utgöra en procent av bruttonationalprodukten. Inför detta perspektiv har finansministern synbarligen blivit betänksam. Under förra veckan uttalade han vid ett par tillfällen att han personligen inte alls var övertygad om att vi orkar med ens den 25-procentiga ökningen i u-hjälpsanslaget, alltså den ökning varom riksdagen bestämde 1968. Finansministern har i det sammanhanget också tryckt hårt på sambandet mellan Sveriges bytesbalans och vår förmåga att uppfylla våra internationella förpliktelser, dvs. bl.a. att ge u-hjälp. Det är bra att detta samband poängteras. Det ger också anledning erinra om att om vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser på det sätt som vi har åtagit oss, så måste vi sköta vår ekonomi så att vi får de nödvändiga ekonomiska resurserna. I finansministerns tveksamhet rörande vår förmåga att orka med att nå 1-procentsmålet 1974/75 ligger ett erkännande av att regeringens ekonomiska politik inte har varit så lyckad under de senaste åren. Den har inte förmått att tillräckligt främja den utveckling av landets produktion som är nödvändig för fullgörandet av våra förpliktelser. Detta är naturligtvis både allvarligt och skadligt för värt lands anseende. För nägra få är sedan präglades den politiska debatten här hemma av ett pätagligt och åtminstone i vissa kretsar mycket engagerat intresse för u-hjälpen. Då var detta en så brännande fråga att jag tvivlar på att ens en så stark man som finansministern hade vågat uttala sig på det sätt som han gjorde i förra veckan. MNu' är reaktionen på hans dock ganska sensationella tankegångar rätt tam. Jag tror rent av att det finns ganska många människor i vårt land i dag som helt delar finansministerns tveksamhet och som gör det utan någon större besvikelse. Kanske tycker mänga också att det vore bra med en mindre snabb takt i u-hjälpsanslagens ökning. Vi politiker får emellertid inte låta oss frestas att spekulera i sådana stämningar. Vi måste i stället dra en helt annan slutsats. Den förändrade attityd mot u-hjälpsengagemanget som finansministerns uttalande vittnar om och det sätt varpå detta mottagits visar att behovet av vederhäftig och omfattande information är stort. Både politikerna och allmänheten måste läras att tänka i internationella termer Allmänpolitisk debatt 55 Allmänpolitisk debatt i betydligt högre grad än de är vana vid. Det gäller på en rad olika områden, bl.a. två som har direkt anknytning till detta anförande, både i ekonomiska ting och i våra relationer till u-länderna. Det förhållandet att vi är vana vid att experter och tjänstemän bereder och handlägger dessa och andra komplicerade frågor gör att vi inte får någon särskilt engagerad medverkan av politikerna i dem. Det är enligt min mening också viktigt att vi anstränger oss för att ändra på det förhållandet. Politikerna i första hand måste bli mer involverade i lösningen av de internationella frågorna och både de och allmänheten mera engagerade i debatten om vårt lands och vår resursutvecklings beroende av omvärlden. Först då kan politikerna få förmåga och tillfälle att utöva den roll som opinionsbildare, vilken för var dag blir alltmer angelägen, om den svenska biständspolitiken skall kunna fullföljas på ett lika hedersamt sätt som den har bedrivits under 1960-talets andra hälft.

Herr talman! I inledningen av sitt anförande nyss anklagade herr Turesson mig för att försöka förvanska vad herr Bohman tidigare hade sagt. Det var, menade han, illavarslande. Jag tror att han t.o.m. antydde att det var en förfalskning av vad herr Bohman menat. Illa har herr Turesson lyssnat till vad jag sagt, men det betraktar jag inte som så allvarligt. Däremot tycker jag att det är anmärkningsvärt att herr Turesson inte har hört vad hans partiledare har sagt här under remissdebatten. Det finns redan i protokollet. Jag tog liksom herr Bohman upp frågan om vad det fanns för grund eller orsaker till de missförstånd som förelåg i EEC-debatten här i landet. Varför hade den ibland råkat komma snett, för att använda herr Bohmans egna ord? : Då hänvisade herr Bohman som en förklaringsgrund till Erlanders Metalltal 1961. Jag svarade honom att det fanns mera näraliggande orsaker. Jag erinrade om -:- och det kan inte herr Turesson säga är en förfalskning av verkligheten — hur högern frenetiskt drev medlemskapslinjen hela 1961-1962 och även 1963 tills generalen den gången sade nej till Englands inträde. Det går inte att förneka detta. Jag har inte anklagat herr Bohman för det, men jag har sagt att det skapade en viss misstro hos opinionen och en tveksamhet, om högern verkligen tog så allvarligt på neutralitetsvillkoren som riksdagens majoritet — socialdemokratin och centerpartiet — hade gjort. Det var ingen vantolkning.

Herr Bohman säger i dag att debatten kom snett på grund av herr Erlanders anförande 1961 vid Metallkongressen. Jag tillät mig säga att det anförandet öppnade en allmän och saklig debatt om frågor som alltjämt är förknippade med vär ställning i EEC-frågan. Det lär inte kunna bestridas. Jag förstär inte hur herr Turesson så kunnat missförstå mig. Jag har inte betygsatt herr Bohman. Jag har inte i mitt anförande sagt något som inte står att läsa i referatet av herr Bohmans anförande i gårdagens debatt.

Herr talman! Det är förklarligt att herr Lange i min mun lägger ord som jag inte har yttrat. Herr Lange var nämligen inte närvarande i denna lokal när jag talade. Jag sade inte »förfalska». Jag sade däremot att herr Lange försökte misstänkliggöra herr Bohmans och moderata samlingspartiets avsikter gentemot de förestående EEC-förhandlingarna, och jag sade att den som gör det gör sig skyldig till en illasinnad förvanskning. Jag har aldrig använt uttrycket förfalskning. Moderata samlingspartiet har inte — lika litet som högerpartiet — nägon gång ifrågasatt att neutralitetskravet skulle uppges. I går underströk herr Bohman mycket starkt att neutralitetskravet var ett villkor som vi måste hälla i förgrunden vid de förestående förhandlingarna.

Herr talman! Bara nägra få ord till herr Turesson! Det går att lyssna till riksdagsdebatten från ledamöternas rum, och jag hörde varje ord som herr Turesson sade. Han använde kanske ordet förvanskning medan jag talade om förvanskning och förfalskning, men en ”illasinnad förvanskning” kommer väl ändå ganska nära ”förfalskning”. Men lät gå för det — jag ger herr Turesson rätt i den dispyten. Däremot har jag inte försökt misstänkliggöra vad herr Bohman sade — del kan herr Turesson inte bestrida. Jag har fastslagit, delvis med hans egna ord och med utgängspunkt i vad jag hörde i gär och vad som står i protokollet, att han angrep herr Erlander för Metalltalet och ansäg att det var detta som hade bringat debatten på sned. Jag sade att det nog egentligen är högerns politik tidigare i den här frågan som medfört att många har börjat misstänka högern.

Herr talman! Det vore ju bra om vi kunde vara överens om att både Tage Frlanders Metalltal är 1961 och andra historiska händelser inte är av så stor betydelse i dag. Nu är det viktigaste att såväl regeringen som de borgerliga oppositionspartierna, möjligen med undantag för någon enstaka person, är helt överens om att vi mäste försöka bringa förhandlingarna till ett för landet lyckosamt slut.

Herr talman! Remissdebatten är ju till, inte bara för att vi skall granska budgetens alla detaljer och tekniska finesser eller få tillfälle att tala fritt om snart sagt vilket ämne som helst, utan framför allt för att vi vid inledningen av en riksdagssession skall föra en debatt kring de idéer och malsättningar som ändå bildar utgängspunkten för de olika Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt riksdagspartiernas arbete under den kommande sessionen. Det innebär inte att alla talare behöver ägna sig åt en allmänpolitisk översikt. Efter partiledarnas inledande rond är vi nu med raska steg på väg mot fördjupade diskussioner i en rad viktiga specialfrågor. Men också där kommer den politiska grundsynen mer än eljest att stå i förgrunden. Jag har, herr talman, själv valt att tala om en noga avgränsad, speciell fråga, nämligen förhållandena i de portugisiska kolonierna i Afrika och det stöd som Sverige i enlighet med FN:s rekommendationer och riksdagens tidigare beslut lämnar till befrielserörelserna där. Framför allt kommer jag att uppehålla mig vid situationen i Guinea Bissau och befrielserörelsens arbete där, som jag nyligen hade tillfälle att studera grundligt vid ett besök. Jag har valt det ämnet, inte bara därför att jag tycker att det är mycket viktigt eller därför att jag kan lämna en ögonvittnesskildring från ett land, som tills nyligen har varit nästan helt isolerat från yttervärlden, utan också därför att det som händer där har ett direkt samband med de frågor och problem som vi sysslar med här hemma. Efter den mycket klargörande och intressanta deklaration som utrikesministern har lämnat här tidigare i dag kan jag även anknyta direkt till den. Vad som där sades om internationell rätt och krigslagarna måste naturligtvis i princip tillämpas på andra håll i världen, där den typ av krig föres som USA ägnar sig åt i Vietnam och Portugal ägnar sig åt i sina kolonier. Den kamp som just nu pågår i Guinea Bissau och Portugals övriga kolonier angår oss. Den gäller värden som vi i vårt land sätter högt, värden som vi har fått kämpa hårt för att realisera och som vi fortfarande mäste anstränga oss att slå vakt om här hemma och i det internationella samarbetet. Det gäller friheten, självbestämmanderätten och det nationella oberoendet. Men inte bara eller ens huvudsakligen det. Befrielserörelsernas kamp är framför allt en kamp för demokratin och jämlikheten, för ett nytt och bättre samhälle, där medborgarna får leva ett människovärdigt liv i fred och trygghet, ett samhälle där människor inte slits ut i hårt arbete vars frukter tillfaller andra. ”Genomför vi vårt krig bara för att driva ut portugiserna, så är den kampen inte mödan värd.” Så sade många av dem vi mötte under vår resa i de befriade områdena. Att Dbefrielserörelsens folk menar allvar med detta tal har de eftertryckligt bevisat genom att börja det fredliga samhällsbyggandet medan den väpnade kampen ännu pägår. I dag har man i detta avseende nått betydligt längre än många formellt självständiga stater. Det är, tror jag, lätt för oss att så här på avstånd tänka på den väpnade befrielsekamp som pågår i många länder, kanske mest i teoretiska och militärpolitiska termer. Det är en felsyn. Vad som pågår i Portugals kolonier är framför allt en kraftmätning mellan två samhällssystem, mellan två oförenliga sätt att se på människan och hennes roll i samhället. Den kampen har nu pågått i ett tiotal år, i Angola, Mogambique och Guinea Bissau. Längst, när det gäller både den militära befrielsen och det fredliga samhällsbyggandet, har man kommit i Guinea Bissau. Men utvecklingen är entydig i alla dessa länder. Portugals koloniala och fascistiska förtryck håller på att brytas. Nya samhällen håller på att växa fram. En organisation skapas för de ännu större förändringar, som måste komma efter den fullständiga befrielsen. Jag vill illustrera karaktären av de två samhällssystem, som möts i Portugals kolonier, genom att citera Amilcar Cabral, ledaren för PAIGC, befrielserörelsen i Guinea Bissau, och Portugals premiärminister Marcello Caetano. I ett uttalande 1968 säger Cabral om målen för PAIGC: ”Det är en kamp för rätten att få äta sitt bröd och bruka jorden — i frihet. En kamp för skolor och utbildning, för att barnen inte ska behöva lida, för att få sjukhus.

Mot befrielscrörelsen, som slåss för skolor, sjukhus och ett fungerande rättssamhälle, står en fascistisk diktatur, som i stället för att förbättra levnadsvillkoren för sitt eget fattiga och förtryckta folk, satsar halva statsbudgeten på grymma och hänsynslösa krig i sina kolonier. I dessa krig, som nästan helt riktar sig mot civilbefolkningen, använder Portugal napalm och splitterbomber, gift och tortyr, modernt flyg och moderna vapen tillverkade i USA, Västtyskland, Frankrike och andra NATO-länder. Varje dag, månad efter månad, äret runt med undantag för regnperioden juli-oktober bombar portugiserna systematiskt byar, folksamlingar, risfält, matförråd, folkaffärer, skolor och sjukhus. Dessa bombningar är särskilt aktiva under skördeperioderna. Boskapen skjuts systematiskt. Efter bombanfallen landsättes helikopterburna trupper som förstör, bränner och plundrar vad som inte redan blivit förstört av medicinförråd, skolmaterial och mat och dödar de människor som inte hinner sätta sig i säkerhet. Under vår vistelse i de befriade områdena hörde och såg vi varje dag portugisernas spaningsplan, helikoptrar och jetbombare på väg mot byar och andra civila mål i närheten. Förra året bombades bl.a. två av PAIGC:s internatskolor för föräldralösa barn. Omkring 50 barn dog. Nyligen gjordes ett nytt försök att bomba en internatskola — för övrigt samma dag som vi skulle ha besökt den om inte värt program blivit ändrat i sista stund. Denna gång lyckades man rädda barnen, men skolan jämnades med marken. Vi kunde av statistiken vid de sjukhus vi besökte konstatera att nästan alla krigsskadade är civila och mycket få soldater. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 60 Vi kunde också konstatera att de portugisiska bombningarna ingalunda häller sig inom Guinea Bissaus gränser och att de portugisiska invasionsförsöken i Conakry och Koundara i november 1970 ingalunda var de första allvarliga kränkningarna av republiken Guincas territorium. Portugal har under lång tid bombat byar och andra civila mål i Senegal och republiken Guinea. Vi reste två gånger genom ett omräde i Guinea, som var mycket hårt drabbat av det senaste ärets bombningar. Herr talman! Den del av den verklighet vi såg i Guinea Bissau, som jag nyss skildrat, är avskyvärd. Portugals kolonialvälde har varit ett brott mot mänskligheten och mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De 500 åren av portugisiskt styre har inneburit slavhandel, tvångsarbete reglerat i lag, tvångsförflyttningar, ekonomisk exploatering, hårda skatter, rättsligt godtycke, misshandel och tortyr. Allt detta, med undantag för slavhandeln, ända tills nu. Inget har gjorts för alt utveckla länderna och ge utbildning och hälsovärd till människorna. I dag innebär Portugals vägran att lyssna på frihetsrörelsernas fredligt framförda krav ett allvarligt hot mot freden. Portugal har också vägrat att efterkomma FN:s upprepade uppmaningar att omedelbart ge folken i de portugisiska kolonierna den frihet och den självbestämmanderätt som tillkommer dem. Den väpnade kamp som nu pägår har tvingats på befrielserörelserna. Den är resultatet av den terror, varmed Portugal svarade på befriclserörelsernas krav. Den är ofränkomlig för att någon gång få ett slut på våldet och förtrycket. Befrielserörelsernas folk avskyr kriget. Där finns inget av den väldsromantik, som man ibland möter hos en del extremistgrupper här hemma. Desto större ansvar har vi att medverka till att befrielserörelsens folk så snart som möjligt kan få ägna alla sina krafter ät att bygga det samhälle de kämpar för. Men det finns också, herr talman, en annan verklighet än krigets i Guinca Bissau. På de sju år som gätt sedan de första områdena befriades i Guinea Bissau har PAIGC och byarnas folk i de befriade områdena tillsammans byggt upp en effektiv civil administration och en demokratisk självstyrelse. I varje by finns en demokratiskt vald bykommittd, som ansvarar för byns angelägenheter. Det står i PAIGC:s stadgar att i alla folkvalda kommittder minst lvå av fem ledamöter mäste vara kvinnor. På nästa administrativa nivå, den s.k. sektorn, finns det en kommitté av förtroendevalda och en kommitté av partifunktionärer, som delar på ansvaret. På regional och nationell nivå är det tills vidare partifunktionärer som bär ansvaret för samhällsutvecklingen. Men målet, en demokratiskt styrd stat med fria val, finns klart deklarerad i PAIGC:s program. Man häller på att genomföra en modern folkbokföring och bygga upp ett domstolsväsen med folkvalda bydomstolar och med den traditionella rätten som grund. Utbildningsväsendel byggs ut med sikte på att alla barn och så många vuxna som möjligt skall gå fyra år i skolan. Det är mer än vad befolkningen i Portugal i dag är garanterad. Hiälso och sjukvården når genom ett system av sjukhus, sjukstugor och rörliga hälsobrigader ut till alla byar i de befriade omrädena. Jordbruksproduktionen har förbättrats och diversifierats. Sedan är 1965 har risproduktionen ökat med 20 procent trots bombningarna. En rad nya växtslag har införts för att förbättra kosthället. I folkaffärerna tar man hand om böndernas överskottsproduktion och distribuerar nödvändiga konsumtionsvaror till folket. I dag finns det 162 skolor för nästan 20 000 barn, 4 sjukhus, 51 sjukstugor och 16 folkaffärer i de befriade områdena. Dessutom ordnar man utbildning för alla de vuxna som på något sätt är engagerade i den militära kampen eller i det civila uppbyggnadsarbetet. Detta arbete utförs under förhållanden som vi har svårt att föreställa oss. När kampen inleddes, var nästan alla analfabeter. Nästan alla plågades av sjukdomar och undernäring. Få hade haft någon kontakt med modern teknik eller med världen utanför byn. Det är dessa mäniskor som har mobiliserats för befrielsen och byggandet av det nya samhället. Det är de som nu sliter dag ut och dag in för att skapa en bättre tillvaro för sig och sina barn. Man möter dem överallt med tunga bördor på väg till sina olika uppdrag. Mat, kläder, husgeråd, verktyg, utrustning till skolor och sjukhus bärs in i landet, mil efter mil på smala djungelstigar, över risfälten, genom lera och vatten. De äldsta skolbarnen går till gränsen i flera dagsmarscher för att hämta läseböcker och skolmateriel. Byborna går med ris till folkaffärerna och ätervänder med tyger och sandaler, tändstickor och socker. Kvinnorna går med ris och maniok till gerillan. Sjukvårdspersonalen vandrar runt mellan byarna och hälsostationerna med medicin och mjölk ål barnen i tunga knyten på huvudet. De politiska kommissarierna och de folkvalda kommittémedlemmarna går från by till by för att organisera partiarbetet, övertala föräldrarna att skicka barnen till skolan och se till att hälsovården fungerar. Herr talman! Detta arbete har Sverige förmånen att få bidra till. Värt hittills lämnade biständ består av varor till folkaffärerna, utrustning och medicin till sjukhusen, mjölk och proteinrik föda till barnen och patienterna på sjukhusen, läseböcker, skrivmateriel och annan utrustning till skolorna samt fordon för transport av sjuka och varor. Jag kunde vid min resa konstatera hur väl detta bistånd behövs och hur oerhört noggrant det distribueras och utnyttjas. Men jag såg också att behoven var mänga gånger större. Man har en organisation för betydligt större insatser men hindras att göra mer på grund av brist på varor och utrustning. Mäniskorna är undernärda och illa klädda. Skolorna och sjukhusen lider brist på allt. Bönderna och hantverkarna behöver arbetsredskap. De sjuka lider i onödan, därför att transportfordon saknas. Herr talman! FN har upprepade gånger uppmanat medlemsstaterna att ge moraliskt och materiellt stöd till befrielserörelserna i Portugals kolonier. Riksdagen uttalade förra året att det svenska biståndet för detta ändamål borde ägnas stor uppmärksamhet. Jag har med glädje konstaterat att årets statsverksproposition innehåller en ansenlig höjning av anslaget för detta ändamål. Men samtidigt måste vi i ärlighetens namn säga oss att det fortfarande rör sig om små belopp och små insatser. Låt oss, herr talman, se till att det svenska stödet till befrielserörelserna i Portugals kolonier under de närmaste åren kraftigt ökas och att det då också kommer att omfatta befrielscrörelserna i alla dessa länder: Frelimo i Mocambique, MPLA i Angola och PAIGC i Guinea Bissau och Cap Verdeöarna. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt